Herr talman! Tack, utrikesministern, för denna klargörande och rättsyftande replik. Liksom Jerzy Einhorn underströk jag i mitt första inlägg balansen och tonfallet i utrikesministerns svar. Det innebär en radikal förändring sedan Palme--Andersson--Schori-epoken. Jag vill illustrera det med några exempel. Pierre Schori realiter Israel för krigsförbrytelser och gjorde uttalanden som att Israel skulle ha skapat Warszawagetton. I en annan artikel 1984 talade han om att Israel förde en strutspolitik. Han beskrev situationen i de ockuperade områdena som det kanske främsta hindret för en fredlig lösning. 1980 och 1988 skrev Carl Lidbom artiklar under rubriken Nytt herrefolk och begärde där att Israel skulle visa kompromissvilja även under en tid då Den socialdemokratiska tidningen Aftonbladet anklagade Israel för folkmord. Alla vet vi att Arafat vid sina besök i Sverige hyllades som en kung av de svenska socialdemokraterna, mer i Sverige än i någon annan demokrati i världen, trots att Arafat alltid omfamnat alla andra diktaturer, inkl. Saddam Husseins så sent som i samband med ockupationen av Kuwait. En israelisk förutvarande ambassadör beskriver i en bok, som enligt en artikel i Expressen skall komma, Sveriges kritik av Israel som präglad av moraliserande och predikande samt att den svenska kritiken kom inte bara av ideologiska skäl utan också av rena intresseskäl, som den arabiska oljan och den väldiga exportmarknaden i arabvärlden. Den nuvarande oppositionsledaren Peres i Israel uttalade en gång att han blev chockerad när han läste att Palme jämfört Israels behandling av palestinska barn med nazisternas slakt på judar. Han skrev att Palmes påstående var idiotiskt och otroligt -- ''Har Israel fört något enda barn till koncentrationsläger eller dödat dem för att de varit arabiska barn eller byggt gaskammare?''. Som en personlig reflexion vill jag framhålla att jag hoppas att valet i Israel i juni leder till framgångar för det israeliska arbetarpartiet och dess allierade. Orsaken är att dessa partier har visat större flexibilitet i sin syn på Västbanken och Gaza än de nuvarande israeliska regeringspartierna.

Herr talman! Jag noterar glädjande nog att utrikesministern säger att brott mot mänskliga rättigheter, även om de begås av staten Israel, skall påtalas från svensk sida och också fördömas. Det gäller brott mot grundläggande mänskliga rättigheter och mot de konventioner som Israel, och Sverige, har skrivit under. När utrikesministern då säger att vi skall agera, undrar jag om vi verkligen gör det med kraft, om utrikesministern följer sina egna ord här i kammaren. Det vore intressant om utrikesministern kunde utveckla det. Utrikesministern uttryckte det så att det fördes en obalanserad politik under den socialdemokratiska regeringens tid. Det är också märkligt att höra herr Cars, när han tar upp Aftonbladet och Carl Lidbom. Vad jag vet har Aftonbladet aldrig ingått i den socialdemokratiska regeringen, och Carl Lidbom var definitivt inte statsråd 1980/81, då vi hade en borgerlig regering. Var den politiken obalanserad? Vad den socialdemokratiska regeringen gjorde var att påtala just brott mot mänskliga rättigheter, som Margaretha af Ugglas nyss sade att den nuvarande regeringen också skall göra. Där är det alltså ingen skillnad. Om Sverige i internationella sammanhang skall bli trovärdigt, måste vi stå upp för de krav på mänskliga rättigheter som vi har drivit, för de folkrättsliga krav som vi också med kraft har hävdat som liten nation, och driva dem oavsett vem som begår brotten. Om det är Israel eller andra stater som begår dem skall vi påtala dem. Jag blir litet störd av det som herr Einhorn och även herr Lennmarker säger. Vi är givetvis överens om att fredsprocessen är det viktiga, att det skall skapas en lösning som gör att Israel kan leva inom säkra gränser, men också att palestinierna skall få självbestämmande och en egen demokratisk stat. Men det får inte leda till att vi inte påtalar de övergrepp som sker mot civilbefolkningen och enskilda på Västbanken och i Gaza. Jag får känslan av att herrar Einhorn och Lennmarker är beredda att överse med den formen av närmast apartheidliknande politik, som jag skulle vilja kalla det, som den israeliska staten bedriver mot civilbefolkningen på de ockuperade områdena.

Herr talman! Jag noterade att Lennmarker använde uttrycket att det ibland fordras en kraft utifrån för att driva utvecklingen framåt. Det är väl det som det har handlat om många gånger när kritiken mot Israel varit skarp för brott mot de mänskliga rättigheterna. Det är inte bara Yasser Arafat som har tagits emot här i Sverige, utan också När PLO och palestinierna behöver kritik skall den naturligtvis ges. Det har också skett i samband med deras förhållande till den irakiska regimen. Självklart måste Israels existens säkras. Det är också den inställning som PLO har för närvarande, och som vi hoppas att PLO skall behålla. Jag fick inte något svar på den fråga jag ställde, om utrikesministern ser någon annan organisation än PLO som bättre skulle kunna företräda de palestinska intressena. Jag skulle vilja rekommendera Jerzy Einhorn att läsa några av de senaste årens betänkanden från utrikesutskottet med historiebeskrivningen när det gäller hur situationen har vuxit fram i Mellanöstern. Enligt min bedömning är det inte bara den arabiska sidan som får ta på sig ansvaret för att det har gått som det har gått.

Jag vill minnas att Josef Stalin också en gång sade att dåtidens kommunister var en särskild sorts människor som hade ett särskilt ansvar för mänskligheten. Jag är litet oroad. Jag reagerar mot att man använder sådana uttryckssätt och har föreställningar om att man som nation eller rörelse har ett högre uppdrag inför mänskligheten. Det ger intryck av att man betraktar sig själv som ett slags övermänniska som står över andra. Ibland får jag intrycket att vissa företrädare för vissa rörelser i Israel använder sådana uttryck.

Herr talman! Regeringen önskar ett utökat besöksutbyte med Israel. Vi tänker ta initiativ till detta. Vi är också beredda till kontakter med PLO. Till Bengt Hurtig vill jag gärna säga att palestinierna visst måste få företrädas av representanter som har det palestinska folkets förtroende. Föga tyder i dag på att det finns någon annan organisation som är mera representativ härvidlag än PLO. Samtidigt förlorade PLO mycket i internationellt förtroende genom sitt ställningstagande för Irak i Gulfkriget. Det gäller också Sverige. Men Sverige fortsätter att i likhet med andra europeiska länder ha kontakter med Fredsprocessen är det väsentliga, och det är den vi i Sverige måste inrikta våra ansträngningar på att stödja. Vi spelar ingen huvudroll i denna fredsprocess, men kan vi stödja skall vi göra det. Vi skall vara aktiva. Våra möjligheter är särskilt stora i den multilaterala processen, och de skall vi ta till vara.
Herr talman! Kent Carlsson hade i alla fall förstånd att distansera sig från några av dåvarande riksdagsmannen, förutvarande statsrådet Lidboms fadäser. När Berndt Ekholm tog till orda öppnades emellertid verkligen slussarna för ett svårtyglat Israelhat. Han upprepade anklagelserna mot Israel om folkmord och krigsförbrytelser. Det tycker jag är oerhört. Jag tycker att det är bevis nog på riktigheten i det jag tidigare har sagt. Berndt Ekholm ställde också en fråga till mig. Svaret på den frågan är -- ja. Jag är emot bosättningspolitiken och de övergrepp som följer på en långvarig ockupation. Min kritik av Israels politik i dessa avseenden utgår ifrån en självklar respekt för Israel som stat och för dess givna rätt att existera. Det sägs ibland att PLO:s uttalanden har upphävt PLO-stadgans krav på ett utplånande av Israel. Men det är också sant att i stadgan står kravet kvar. Jag tycker att det är ett exempel på vad jag kallar för dubbelt budskap. Det finns ett budskap om vilja till fred med Israel riktat till demokratierna i väst och ett budskap om utplånande av Israel riktat till de egna i rörelsen och till de diktaturstater i området som hoppas och verkar för ett sådant utplånande. Är det inte, fru utrikesminister, rimligt att kräva av PLO att man skall tala med en tunga i en så viktig fråga som denna? Att skapa förståelse för den motsatta parten är en viktig del i fredsprocessen. När Saddam Hussein ockuperade Kuwait och när han senare sände sina scudmissiler mot Israel och Saudiarabien, jublade palestinierna i Jordanien, på Västbanken och i Gaza. Det var självfallet en stor besvikelse för de judar som inom och utanför Israel har verkat för vänskap mellan judar och araber. Men den besvikelsen har inte hindrat staten Israel att endast cirka ett halvår efter dessa händelser sitta ner och förhandla med företrädare för samma palestinier. Det måste, som jag ser det, ändå tolkas som ett uttryck för judisk fredsvilja. Det är ett bidrag till den fredsprocess syftande till hållbara säkerhetslösningar som den nuvarande svenska regeringen uppenbarligen ser som sitt mål för

Fru talman! Man kan alltid diskutera olika uttalanden, Hadar Cars, och hur välbalanserade de är. Men just när det gäller det uttalandet vet jag hur flyktinglägren ser ut i Beirut eftersom jag har besökt dem. Jag var ganska tagen av vad som hände i Libanon 1982. Israel hade ett ansvar, och det kommer man inte undan. I det läget var det faktiskt berättigad kritik. Utrikesministern har inte svarat på frågan om ansvaret enligt den fjärde Genèvekonventionen. I och med att vi har signerat den har vi ett ansvar att se till att alla signatärstater lever upp till konventionen. Eftersom Israel inte gör det inom ockuperat område vore det rimligt att Sverige på lämpligt sätt agerade i den frågan. Sverige skulle också kunna agera när det gäller förtroendeskapande åtgärder. Jag har en lång lista från den palestinska förhandlingsdelegationen med föslag till förtroendeskapande åtgärder. Det jag tycker är viktigast där är faktiskt bosättingspolitiken. Det är naturligtvis nästan omöjligt att förhandla med en part som samtidigt fortsätter sin bosättningspolitik på det som man uppfattar som sitt eget territorium. Det finns många sätt att agera på, t.ex. i fråga om konfiskationen av mark. Det finns många sätt att agera. Allt behöver inte synas utåt. En rekommendation från mig till utrikesministern är att utnyttja de möjligheter som finns till påtryckningar för att förtroendeskapande åtgärder skall komma till stånd i fredsprocessen. En annan sak som är viktig är naturligtvis ett fortsatt aktivt bistånd från svensk sida. Vi har varit och tittat på rehabiliteringscentret och på några andra anläggningar. Generalkonsulatet uttryckte, vad jag förstod, stort intresse för ett fortsatt starkt bistånd, likaså NGO-organisationerna. Att agera via EG är också en mycket bra väg att gå, bl.a. när det gäller bistånd och fredsprocessen. Fredsprocessen är, precis som alla har sagt, helt avgörande. Det är där vi skall lägga på mest kol, inget tvivel om det. Det är en unik chans som finns nu. Det är ett bra strategiskt läge att ge allt stöd som man kan ge till fredsprocessen, naturligtvis till båda parter, inte tu tal om den saken. Det är också mycket viktigt att besöka de ockuperade områdena. Jag noterade att Hadar Cars har varit där, det tycker jag är bra. Jag rekommenderar fler att åka dit, liksom naturligtvis till Israel, för att se hur läget är. Den anglikanske prästen Rantisi mötte jag för tio år sedan. Då gav han mig ett budskap. Han gav mig samma budskap i dag: Ni kristna i väst har ett särskilt ansvar, ett särskilt uppdrag, att bygga fred och försoning mellan judar och palestinier. Det tycker jag att vi skall ta till oss.
Fru talman! Åter till frågan om fredsprocessen och vilken Sveriges roll skulle kunna vara för att hjälpa till, påskynda, stötta eller vad man nu vill använda för ord. Jag tror att vi är överens om att det väsentligaste just nu är att fredsprocessen fortskrider och att det blir resultat av den. Där tror jag att vi i något sammanhang kan fungera som länk mellan de olika parterna. Det är självklart att en sådan överenskommelse mellan palestinier och staten Israel är det absolut väsentligaste. Men att man har förståelse för de olika parternas problem och frågor får inte leda till att man inte med kraft vågar påtala brott mot mänskliga rättigheter, brott mot civilbefolkningens rätt att leva i lugn och ro. Man måste givetvis ställa något högre krav vad gäller att följa konventioner och annat på den stat som erkänns av andra länder än man kan ställa på unga pojkar som lever på Västbanken och i Gaza. Men om PLO, den palestinska organisationen, begår övergrepp eller gör dumma uttalanden skall självfallet det också fördömas. Men när jag hör herr Einhorn eller herr Lennmarker får jag en känsla av att det inte är riktigt tillåtet att kritisera Israel på det sättet när Israel gör övergrepp mot den palestinska civilbefolkningen. Det är glädjande att höra utrikeministern säga att man skall ha kontakter med bägge sidor. Jag noterar det. Det innebär också att man har kontakter med den palestinska befrielseorganisationen, PLO.

Vi kanske kan vara överens om att bägge parter i alla fall har visat viss vilja att förhandla. Om man anklagar PLO för att vara delat i vissa frågor, skall man komma ihåg att det i det politiska livet i Israel också finns extremgrupper som driver en mycket konstig linje mot araber och palestinier. Det jag tror att vi skall göra från svensk sida, det gäller också i internationella sammanhang, är att se till att de extrema inte får något större stöd. Då tror jag inte att fredsprocessen kan slutföras.

Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Om den här debatten skall bli förståelig för dem som lyssnar eller senare läser prototkollet, måste jag först läsa innantill ur min egen interpellation. I den står det: ''Oroligheterna i Turkiet trappas upp. I turkiska tidningar skrivs om militärupptrappningen i de kurdiska provinserna. Turkiets motsvarighet till vår ÖB sade för några veckor sedan, att han visste ett sätt att för all framtid lösa problemen i östra Turkiet och att han var beredd att vidta sådana åtgärder. I parlamentet har de nyinvalda kurdiska ledamöterna utsatts för ett hårt tryck. De avkrävs att öppet ta avstånd från den kurdiska oppositionen och har svarat att de tar avstånd från all terrorism -- även den statsterrorism som turkisk militär och polis bedriver i området. På den andra sidan meddelar PKK, att nu skall den stora uppgörelsen ske. Under mottot ''nu eller aldrig' aviserar de en stor våroffensiv. Lokalbefolkningen är mycket oroad. Civilbefolkningen kommer att bli de stora förlorarna här som i alla inbördeskrig.'' Utrikesministern har emellertid valt att inte svara på min fråga om och i så fall hur vi kan förhindra en ny massaker på kurder, den här gången kurder i Det är ca 10 miljoner människor i den region i Kurdistan-Turkiet som det här handlar om. Jag hoppas att utrikesministern kommer att svara på frågan i min interpellation, annars måste jag upprepa den. Verkligheten är i dag att det förtryck som pågått så länge i Kurdistan-Turkiet nu har nått den nivån att kontragerillan, de s.k. Rambostyrkorna dagligen mördar människor. Människor försvinner, häktas, eller torteras. Man skjuter också in i folkmassor. Militären bombar byar -- det kunde vi höra senast i går -- och tvångsförflyttar människor. Kan man verkligen tolerera att ett europeiskt land, som är medlem i Europarådet och i ESK och som har ratificerat konventioner om mänskliga rättigheter, om tortyr och om minoriteters rättigheter, kan bryta mot alla dessa konventioner utan att andra länder -- däribland Sverige -- reagerar och vidtar åtgärder? För ca ett år sedan i en interpellationsdebatt här i kammaren stod Sten Andersson och uttalade sina starka förhoppningar om att Turkiet gick mot en demokratisk utveckling och att man inte behövde göra några särskilda påtryckningar. Jag vill fråga om det stämmer överens med nuvarande utrikesministers uppfattning. Enligt min uppfattning behövs det initiativ i den här frågan. Det behövs påtryckningar på Turkiet för att man skall välja en fredlig förhandlingslösning av problemet med det kurdiska folket. Jag upplever att det är samma situation nu som år 1988. Vi var då många här i kammaren som försökte beskriva situationen i Irak i syfte att förmå vår regering att ta initiativ. Då handlade det om Irak, nu är det Turkiet det handlar om. Reaktionen -- eller frånvaron av reaktion -- från regeringens sida är emellertid densamma nu som då, tycker jag. Gäller de formuleringar som utrikesministern använde när det gäller Irak, nämligen att kränkningar av de mänskliga rättigheterna aldrig kan betraktas som ett lands inre angelägenhet, också Turkiet? Kommer man att med samma stora uppmärksamhet från svensk sida följa den kurdiska frågan i Turkiet och inte tveka att fördöma de begångna oförätterna?
Fru talman! Utrikesministern!

Man har t.o.m., såvitt jag förstår, samordnat en del bombaktioner mellan Turkiet och Iran i syfte att ''ta kål'' på kurder. I dessa länder bombar man den kurdiska befolkningen. Man förflyttar den, gasar ihjäl den, svälter ihjäl den och ser till att den inte får utöva dess vanliga rättigheter som att tala sitt språk, bedriva undervisning eller helt enkelt uppträda som kurd. Det är helt klart fråga om brott mot de mänskliga rättigheterna. Irak är med tanke på dess jakt på kurder kanske den nation som vi mest förknippar med förtrycket av kurder. Där har man ju jagat kurder upp i bergen och gasat ihjäl en hel bybefolkning. Det är kanske vad vi lagt märke till mest och vad som kanske har uppmärksammats mest i svenska media. I framför allt Turkiet bedrivs det också en ganska systematisk jakt på kurder och deras nationella identitet. Precis som föregående talare sade har Turkiet, till skillnad från de andra länderna, utåt sagt sig vara en demokrati. Turkiet är också medlem i Europarådet. Man har skrivit under en mängd europeiska konventioner om skydd av de mänskliga rättigheterna. Det är mycket oroväckande att Turkiet fortsätter att bryta mot dessa konventioner och faktiskt griper till mycket kraftigt våld mot den kurdiska befolkningen. Senast i går bombades en by i östra Turkiet -- 19 personer dödades. Den vanliga kommentaren från Turkiet kom som ett brev på posten, nämligen att PKK hade ställningar i denna by. Det stämmer inte alls. Kurdiska byar i grannländerna har också bombats, och vi har i efterhand på samma sätt som tidigare kunnat konstatera att det inte alls har gått till på det sätt som den turkiska regeringen har hävdat. T.o.m. FN-organ har mycket tydligt sagt ifrån, eftersom de också har drabbats av de turkiska bombningarna. Fördömer man systematiskt när Turkiet bombar civilbefolkning och byar i östra Turkiet eller i dess grannstater, något som måste betraktas som ett brott mot folkrätten? Har regeringen för avsikt att i Europarådet eller i Europadomstolen ta upp de brott mot mänskliga rättigheter som Turkiet begår mot kurderna genom bombningar, förnekande och stoppande av kurdernas kulturella rättigheter? Vad gäller Iran och Irak är ju läget något annorlunda. De är inte medlemmar av Europarådet, däremot av FN. Att Irak beter sig på det sätt som det gör kan man nog hitta ganska enkla förklaringar till. Men även när det gäller Iran förekommer det emellanåt övergrepp mot kurderna. För ett tag sedan bombades kurdiska byar inne i Irak. Det måste leda till att vi fördömer Irans agerande vad gäller kurderna. Jag skulle vilja fråga om regeringen i internationella sammanhang har ställt krav på neutrala undersökningar av de bombningar som utförts. Både Irans och Turkiets regering hävdar ju att det skulle ha gällt PKK-förläggningar och byar. FN:s egna organ säger att det är det inte alls fråga om. Har regeringen agerat för att skapa klarhet i detta? Det är inte helt oväsentligt med tanke på den internationella opinion som vill ha klarhet i vilka det är som utför sådana dåd och om det finns något som stödjer Iraks och Irans officiella uttalanden. Fru talman! Avslutningsvis: Det är viktigt att Sverige inte bara ger sig på Irak. Många gör det, och vi skall även i fortsättningen fördöma de övergrepp som regimen i Bagdad utför. Men det har varit betydligt tystare från Sveriges sida när det gäller Turkiets övergrepp mot den kurdiska befolkningen, de folkmord som begås och övergrepp i övrigt mot kurder i östra delarna av Fru utrikesminister: Är Sverige berett att ha en aktivare hållning, en aktivare linje när det gäller att fördöma sådana här övergrepp och att verka för att Turkiet följer de avtal och konventioner som det faktiskt har anslutit sig till?

Fru talman! Man har ju inte valt att arbeta på obekväm arbetstid, utan det är arbetet som kräver att man skall arbeta på obekväm arbetstid. Såvitt jag känner till är det parterna, arbetsgivarorganisationen och arbetstagarnas fackliga organisation, som skall komma överens om hur löneutrymmet skall fördelas. Min följdfråga blir då: Menar finansministern att arbetsmarknadens parter inte skall ha den här friheten att fördela löneutrymmet?

Fru talman! Jag ställer min fråga till finansminister Anne Wibble. Det gör jag med anledning av de uppgifter som den senaste veckan har stått att läsa i massmedia angående de beräkningar finansdepartementet har gjort om hur de olika förslagen till vårdnadsbidrag skulle slå. Det visar sig att praktiskt taget alla hushåll förlorar på vårdnadsbidrag. De heltidsarbetande kvinnorna -- och i synnerhet ensamstående föräldrar -- förlorar mest. Beräkningarna visar att en ensamstående mamma med två barn förlorar 56 000 kr. om året enligt

Fru talman! Jag vill ställa en fråga som har diskuterats angående sjukvården. På många sjukhus finns det stora problem och en del patienter kommer i kläm. Det kan de göra för att de bor i ett område där det finns många gamla och sjuka, för att de tillhör ett sjukhus som inte fungerar av olika skäl eller för att sjukhuset har blivit tilldelat för litet pengar. En producentoberoende sjukvård där pengen följer patienten, dvs. där rollen som finansiär och rollen som producent skiljs åt, skulle lösa dessa problem till förmån för patienten. Jag undrar när man är villig att lägga fram en sådan proposition.

Fru talman! Min fråga riktar sig till statsministern. Enligt Svenska Dagbladet lär statsministern i Lissabon ha sagt att han är öppen för EG-försvar. En annan rubrik i samma tidning lyder: Överge neutraliteten. Och en tredje rubrik lyder: Bildts plan. Om detta stämmer skulle det vara ett avsteg från den enighet som vi nådde i vår debatt här i kammaren i januari. Då sades det att den militära alliansfriheten är en bestående grund för vår säkerhetspolitik. Sådana artiklar och eventuella uttalanden skapar oklarhet både här i landet och utomlands. Jag skulle därför vilja ställa följande fråga till statsministern: Står statsministern fast vid sitt uttalande om att den militära alliansfriheten alltjämt är grunden för vår säkerhetspolitik, eller har han sedan vår debatt för två månader sedan ändrat uppfattning vid sina samtal utomlands, vilket vi här inte har fått höra?

Fru talman! Nej, leninismen ligger nog närmare Pierre Schori än mig, om detta är tillåtet att säga i detta sammanhang. Däremot är det på det sättet, vilket jag tror är viktigt, att vi måste föra en ganska fri och öppen debatt om dessa frågor under de närmaste åren. Om vi är framgångsrika med den politik som Pierre Schori och jag är överens om, går vi in i ett omfattande europeiskt samarbete i mitten av 1990 talet. Detta har också en viktig utrikes och säkerhetspolitisk dimension. Då måste vi diskutera inte bara vad detta innebär i dag utan också vad detta kommer att innebära i morgon. Vilket skall vara Sveriges bidrag till detta utrikes och säkerhetspolitiska samarbete i Europa i dess helhet? Ingen generation som i dag lever har haft denna unika möjlighet att vara med och bygga en samlad europeisk freds och säkerhetsordning. Då måste vi också vara beredda att ge konstruktiva bidrag till denna diskussion. I detta sammanhang tror jag att vi skall utnyttja de närmaste åren för en bred utrikes och säkerhetspolitisk debatt. Och där finns det anledning att välkomna alla bidrag till denna debatt och inte stänga några dörrar och inte heller låsa några positioner i förtid. Det var kvintessensen i det som jag hade att säga den 15 januari, och det är den kvintessans i vår politik som fortfarande gäller.
Fru talman! När statsminister Carl Bildt för en tid sedan var i USA kunde vi i medierna läsa -- men det kanske var fel, eftersom statsministern tycks ha litet problem med medierelationerna -- att statsministern uttryckte förhoppningen att president Bush skulle bli omvald. Jag undrar för vems räkning statsministern talade -- sin egen, sitt partis, regeringens eller Sveriges. För min personliga del tycker jag att det inte är lämpligt att en svensk statsminister åker utomlands och deltar i politiska valkampanjer.
Fru talman! Vad jag uttalade min förhoppning om, vilket jag hoppas gäller för Sverige, var att de tongångar som för närvarande finns i den amerikanska debatten -- Amerika först, vi struntar i världen -- och som representeras av en mycket känd politisk profil i det republikanska partiet, och som även är väl förankrade i delar av det demokratiska partiet, inte blir dominerande. Det skulle skada världen. Det skulle skada möjligheterna till globalt samarbete. Jag kan nämna ett konkret exempel, nämligen det arbete som vi bedriver inför miljökonferensen i Rio de Janeiro i juni. Om de tongångar som säger ''Amerika först, vi bryr oss inte om världen'' skulle bli dominerande i amerikansk politisk debatt, raseras mycket av förutsättningarna för t.ex. det internationella miljöarbetet. Jag hoppas att jag talar för Sverige när jag kritiserar den typen av trångsynt isolationism.

Fru talman! Det gjorde jag förvisso. Vi diskuterade bl.a. deltagande i Rio-konferensen mot bakgrund av den vikt som detta har. Jag höll inte ett helt anförande om detta, men i mitt anförande inför Council of Foreign Relations i New York gjorde jag detta till ett mycket viktigt inslag i det som jag hade att säga. Jag gjorde också vad man kan kalla för ett avsteg från diplomatisk etikett då jag direkt sade att sloganer typ ''Amerika först, världen spelar ingen roll'' är det sista som det globala samarbetet just nu betyder. Sedan var det relativt lätt för journalister att översätta att jag tyckte att det i kampen mellan George Bush och Pat Buchanan inte råder något tvivel om att mina sympatier ligger på den ena sidan. Detta sade jag kanske inte i anförandet, men om en sådan tolkning har gjorts tänker jag inte kritisera den.

Fru talman! Våra barn och ungdomar är det finaste vi har. Har statsråden -- jag vet inte vem som skall svara på frågan -- några lösningar för att förhindra det alltmer brutala videovåld som äger rum i vårt land?

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till Per Unckel. Jag är intresserad av det forskningsunderlag som kan finnas för en nyligen framlagd proposition, nämligen den om att en gammaldags ämneslärarutbildning skall återinföras som särskiljer ämneskunskaper och pedagogisk insikt. Jag vill be utbildningsministern att redovisa en enda forskningsrapport eller en enda forskare som hävdar att detta stärker lärarnas kompetens.

Fru talman! Jag bad inte om någon allmän utläggning om ämneskunskaper. Vi är för övrigt alldeles överens om att kunskaper i olika ämnen är mycket viktiga. Jag frågade om den integrerade lärarutbildningen och om det fanns någon forskarrapport som säger att det är positivt att bryta upp den integrerade lärarutbildningen. Den frågan ställer jag till forskningsministern. Det skulle vara intressant att få veta om någonting i propositionen grundar sig på forskning i detta avseende.

Fru talman! Garpenberg i Hedemora kommun är Sveriges största universitetsort vid sidan av de stora universitetsstäderna. Det gäller lantbruksuniversitetets jägmästarutbildning vid Skogshögskolan i Garpenberg. Där finns nio professorer och ett hundratal forskare. Man utreder hur det skall bli i framtiden. Det finns ett hot att Garpenberg skall läggas ned som forskningscentrum för jägmästarutbildningen. Självfallet är det här inte bara en universitetsfråga, inte heller ett spörsmål för bara jordbruksdepartementet utan också för arbetsmarknadsdepartementet. Det är en mycket stor regionalpolitisk fråga, och jag vill gärna veta om vi kan räkna med att man kommer att ta regionalpolitiska hänsyn när frågan skall avgöras.

Fru talman! Företagarnas riksförbund har tillställt bl.a. finansministern en skrivelse där man föreslår en sänkning av arbetsgivaravgiften för anställda i små företag, företag med upp till 200 anställda. Detta har gjorts mot bakgrund av det för närvarande mycket bekymmersamma läget för de mindre företagen. Tycker finansministern att det är ett bra förslag?

Fru talman! Mastersutbildning innebär att man får möjlighet att examinera på en högre nivå än den nuvarande fil.kand.-nivån. Enligt internationell praxis ställs det för sådan examen krav på åtminstone 80 poängs ämnesdjup i huvudämnet. Detta säger jag som bakgrund till mitt svar. Regeringen har i en promemoria från utbildningsdepartementets tjänstemän som just nu behandlas ute på universitet och högskolor ställt frågan om vi skall ha mastersutbildning också i Sverige. Någon sådan finns som bekant inte nu. Promemorians utgångspunkt är att högskolor med s.k. fasta forskningsresurser rimligtvis har de kvaliteter som krävs för att klara utbildning på åttiopoängsnivå. Enligt promemorian skall dessa skolor bli berättigade att utexaminera mastersutbildade personer. Övriga mindre och medelstora högskolor utbildar till en del på åttiopoängsnivå, men har då inte den naturliga forskningsförankring som de stora universiteten och högskolorna har. Promemorians ståndpunkt är därför att prövningen av varje mindre och medelstor högskolas möjlighet att utexaminera på mastersnivå är baserad på förutsättningarna i varje enskilt fall och får prövas enligt vetenskapliga metoder i varje enskilt fall. Regeringens ställningstagande i denna fråga beräknar jag kunna redovisa för riksdagen i slutet av året.
Fru talman! Det låter på utbildningsministerns svar som om han inte är främmande för att öka skillnaderna i status mellan högskolorna till de små och medelstora högskolornas nackdel. Det skulle innebära en mycket olycklig utveckling av frågan.

Fru talman! Arbetarskyddsstyrelsen meddelade för ett par veckor sedan, med sin kunskap om arbetsmiljöer, att man tänkte starta en speciell kampanj mot dåliga arbetsmiljöer i skolan. Man har funnit att många arbetsmiljöer där är mycket dåliga. Regeringen har strax före detta presenterat sitt förslag om att dra in just stimulansbidraget till en upprustning av skolans arbetsmiljö. Tycker utbildningsministern, mot bakgrund av den nyförvärvade kunskapen, att det finns skäl att dra tillbaka det här förslaget?

Fru talman! Kurdernas svåra situation har diskuterats vid ett flertal tillfällen här i kammaren. Jag tycker att det är viktigt att slå fast att kurdernas mänskliga rättigheter måste respekteras. Detta måste gälla i kurdernas hemländer och i exil. Det är viktigt att vi här i riksdagen, och det gäller även företrädare för regeringen, fördömer alla de övergrepp som fortfarande sker mot den kurdiska befolkningen. Jag hoppas att utrikesministern är beredd att göra detta i internationella fora och också vid bilaterala kontakter med de länder där den kurdiska befolkningens mänskliga rättigheter kränks.

Fru talman! Jag förstår att Berith Eriksson hade velat ha ett annat svar på sin fråga, men då skulle hon ha ställt en annan fråga än den hon ställde. Här står faktiskt i frågan: ''Vad kan vi från svensk sida göra för att förhindra en ny massaker på det kurdiska folket?'' Det är frågan som jag i grunden har att besvara, inte Berith Erikssons lägesbeskrivning. Det är faktisk endast i Irak som massakrer på det kurdiska folket har ägt rum. Det är i Irak som det stora hotet mot det kurdiska folket finns. Fru talman! Låt mig nu få säga något om läget i Turkiet, eftersom jag förstår att det är det som egentligen intresserar Berith Eriksson mest. Läget i Turkiet är ett helt annat än i Irak. Landet är en demokrati som efter det senaste valet har en konservativ-socialdemokratisk koalitionsregering. Det ena regeringspartiet, SHP, stod också bakom en banbrytande rapport om sydöstra Turkiet och de där bosatta kurderna för två år sedan. I regeringsunderlaget ingår också partiet HIP. Detta parti har framför allt stöd bland Turkiets kurder. Denna nya regering har visat en större beredskap än tidigare att erkänna kurdernas etniska särart. Vi väntar oss nu att denna beredskap omsätts i handling, i reformer av lagar och i striktare tillämpning av de normer som Turkiet åtagit sig att följa, bl.a. inom Europarådets ram. Samtidigt har situationen förvärrats i sydöstra delen av landet. PKK har trappat upp sin verksamhet, och antalet offer stiger. Det är en regerings plikt att skydda befolkningen mot terrorverksamhet. Militärens och gendarmeriets motåtgärder utmärks ofta -- och det vill jag understryka -- av okänslighet för lokalbefolkningens situation. Övergrepp som också drabbar oskyldiga är alltför vanligt förekommande. Det är också en regerings plikt att disciplinera dem som företräder den. Turkiet har också nyligen genomfört flygattacker i Irak. Målen uppges vara PKK-läger. Denna typ av bombningar på en annan stats territorium utgör en kränkning av folkrätten som inte kan accepteras.
Fru talman! De som läser min interpellation och sedan läser utrikesministerns svar kan säkert avgöra hur frågan var ställd. Utrikesministern svarar som om det kurdiska folket bara fanns i Irak och som om det bara var i Irak som det kurdiska folket har blivit förföljt. Jag vill faktisk använda uttrycket massaker på det kurdiska folket. Det är det faktiskt frågan om i Turkiet just nu. När det gäller frågan om Turkiet är en demokrati har vi många gånger konstaterat att om det inte finns mänskliga rättigheter och om de mänskliga rättigheterna inte följs, kan man knappast säga att landet är en fullvärdig demokrati. I de östra provinserna i Turkiet råder undantagslagar. Så länge undantagslagarna råder är det säkerhetsrådet som helt bestämmer, i stort som i smått. Då hjälper det föga om man har ett parlament som vill ha en demokratisk utveckling. Utrikesministern tog upp SHP:s utredning. Jag hade inte förväntat mig att jag här i dag med en ny utrikesminister skulle vara tvungen att berätta om den här utredningen som två ledamöter av SHP gjorde. Den resulterade i att de blev uteslutna ur sitt parti. Det var ju inte en utredning som hade någon som helst betydelse och relevans när det gäller att påskynda utvecklingen i området. Utvecklingen i Turkiet har förvärrats mycket påtagligt under de senast månaderna -- ja, under de senaste veckorna. Man har där en militär styrka på mer än 200 000 soldater. Det förekommer dagligen strider. Det händer dagligen att oskyldiga människor försvinner, skjuts, fängslas, torteras och hittas mördade vid vägkanten. När det gäller flygattackerna på Irak säger turkiska nyhetsmedia att det är PKK-fästen man bombar. Jag läste på fredagen The Guardian. Där finns en artikel där man talar om att UNHCR har protesterat mot bombningarna av civila byar med irakiska kurder.

Fru talman! Jag håller med utrikesministern om att det nya parlamentet verkligen behöver stöd. Det behöver vårt stöd, framför allt i arbetet på att förmå Turkiet att ta bort sina undantagslagar. Först då går det att förverkliga det som en del parlamentsledamöter nu säger att de vill, nämligen ge det kurdiska folket vissa rättigheter. Situationen skulle inte ha sett ut som den gör i dag, om Turkiet hade fört en annan politik mot kurderna. PKK hade för ett antal år sedan inte det folkliga stöd som organisationen har i dag.

Jag är också mycket kritisk mot PKK:s sätt att föra sin politik och PKK:s sätt att agera, men faktum kvarstår att PKK är den enda kraft i området som företräder kurderna, att organisationen har ett stort folkligt stöd och också att den under hela tiden har signalerat och fortfarande signalerar att den vill förhandla.

Jerzy Einhorn sade i en tidigare debatt här i kammaren att det alltid finns en bakgrund till dagens händelser. Bakgrunden till dagens händelser är ju den uppdelning av Kurdistan som gjordes efter första världskriget. Kurderna har i alla delar kämpat för sina fri och rättigheter allt sedan 1923, och det måste internationella fora ta hänsyn till.